Herr talman! Föregående talare har i ganska liten utsträckning ägnat sig åt det konkreta innehållet i de betänkanden som vi nu har att behandla. Tillåt mig därför att göra en liten betraktelse. Jag lovar att den inte skall bli så lång som den senaste talarens. Bostadsbyggandet skärs i år ner med ca 8 000 lägenheter. Regeringen påstår ibland att bostadsbristen har byggts bort, men det är lögn. Över 400 000 hushåll är fortfarande trångbodda, över 250 000 lägenheter är helt omoderna, 10 000-tals barnfamiljer bor trångt och dåligt, och den sämsta bostadsstandarden har de ensamstående, inte minst pensionärerna. 100 000-tals bostadssökande står fortfarande i bostadskön och ca 15 000 byggnadsarbetare i arbetslöshetskön. Samtidigt står ca 20 000 lägenheter i det här landet tomma. Folk har inte råd att hyra dem. Bostadsbristen är inte bortbyggd. Det är hyrorna som är för höga. Ansvaret för de tomma lägenheterna skall tas av samhället och inte av hyresgästerna. Därav följer att stödet inte får utformas så att de hyresbetalare som redan nu har stora svårigheter att klara dagens hyror får ytterligare pålagor. Hyrorna i flerfamiljshusen har mer än fördubblats under de senaste 15 åren. 1972 blev ett verkligt rekordår. Hyrorna i flerfamiljshus ökade då med i genomsnitt 8—10 procent, ofta med 500 kronor eller mer. Fortsättning följer i höst och vid årsskiftet om inget görs för att stoppa hyresutplundringen. Regeringen subventionerar visserligen halva höjningen av det s.k. paritetstalet, men det innebär inget hyresstopp. Jag vill påstå att regeringen bedriver en hyreshöjningspolitik. Man kapitulerar inför allt starkare monopolisering och spekulation i olika led i byggbranschen. Markspekulationen fortsätter, lågräntepolitiken har över givits, finansieringssystemet och höga räntor driver också hyrorna i höjden. Enbart räntekostnaderna uppgår ofta till mer än 50 procent av hyran. Banker, byggmonopol och markspekulanter utplundrar de boende, och kommunerna bidrar till kraftiga hyreshöjningar genom höjda avgifter på vatten och avlopp och sophämtning och genom höjda tomträttsavgälder. Bostadsbidrag behövs, men de löser inte problemen. I stället för att angripa orsakerna till de ständigt höjda byggnadskostnaderna och hyrorna sätter regeringen sin lit i huvudsak till höjda bostadsbidrag. Bostadsbidragen uppgår nu till ca 1 200 miljoner kronor och betalas skattevägen av hyresgästerna själva. Bostadsbidragen är nödvändiga så länge inte andra åtgärder vidtas för att få ned hyrorna, men det löser inga problem på sikt att bara skjuta till nya skattemiljoner för att säkra byggmonopolens och spekulanternas höga profiter. Herr talman! Civilutskottets betänkanden nr 19 och 20 tar upp en rad förslag som rör bostadspolitiken och olika bostadsförsörjningsåtgärder. Det är inte möjligt att i detalj gå in på alla frågor, i vart fall inte om man vill hålla sig något så när inom ramen för den tid som vi eftersträvar att hålla. Jag kommer därför i huvudsak att kommentera de motioner och förslag som vänsterpartiet kommunisterna har framfört i detta sammanhang.

Från och med 1964 har hyreskostnaderna i nyproduktionen lämnat reallöner och konsumentprisindex efter sig. Allt fler hyresgäster ställer sig frågan vilka intressen som styr bostadspolitiken i vårt land, vilka intressen det är som driver upp hyrorna, främst i nyproduktionen, så att även hyrorna i de allmännyttiga bostadsföretagen blir orimligt höga. Regeringen och riksdagen måste nu inse allvaret i det läge som råder på bostadsmarknaden. Man kan inte skjuta åt sidan dagskrisen med hänvisning till pågående utredningar. Bestämda ingripanden måste göras omedelbart för att inte krisen skall resultera i något ännu värre. Det går inte längre att avleda debatten från dagens verkliga kärnfrågor — kostnader och hyror — genom att exempelvis föra resonemang om vad slags hustyper man skall ha eller med hänvisningar till pågående utredningar. Hyrorna är nu, framför allt i nyproduktionen, så höga att många människor som är trångbodda eller bor i dåliga bostäder inte har möjlighet att skaffa sig en ny eller bättre bostad. Den bostadssociala målsättningen att alla medborgare skall beredas goda bostäder till överkomliga priser kan inte förverkligas, om man inte får ett snabbt slut på den nuvarande situationen på bostadsmarknaden. Bostaden håller på att bli en handelsvara, där snart bara människor med höga inkomster kan efterfråga en fullgod bostad och en bra miljö. Trots att, som jag förut sade, nära en fjärdedel av hushållen i vårt land är trångbodda och trots att det finns flera hundratusen undermåliga bostäder står tiotusentals lägenheter tomma och ett allt större antal människor måste få socialhjälp för att kunna hyra lägenheter i nyproduktionen. Det bostadssociala stödet har inte kunnat förhindra en utveckling som innebär att människor med låga inkomster i stor utsträckning tvingas bo i de sämsta bostadsområdena. Vi har fått en alltmera markerad uppdelning i rika och fattiga områden med dålig miljö och undermålig service för dem som bäst behöver den. De ändrade finansieringsvillkoren har varit avgörande för hyresstegringarna. Uppskattningsvis har ungefär hälften av de hyreshöjningar som ägt rum under den senaste 15-årsperioden berott på dem. Regeringen och riksdagen har sålunda i hög grad bidragit till den nuvarande situationen på bostadsmarknaden, och den bostadspolitik som under senare år bedrivits har lett till nya höjningar och eftergifter åt olika vinstoch spekulationsintressen på bostadsmarknaden. Man utgår tydligen som någonting självklart från att ägandet och förvaltandet av bostadsfastigheter alltid skall bära sig och gå med vinst, och det förefaller som om man från regeringens sida helt gett upp kraven om bostaden som en social rättighet och om social rättvisa på bostadsmarknaden. Ingen hävdar numera att byggandet av skolor och undervisningsanstalter skall gå ihop och att undervisningen skall gå med vinst, lika litet som någon i dag gör gällande att detta skall gälla beträffande sjukvården. Men då det gäller rätten till en god bostad borde det vara självklart att bostaden inte får vara marknadsvara där krassa ekonomiska motiv är bestämmande. Vänsterpartiet kommunisternas förslag och inställning då det gäller bostadsfrågan grundar sig på vad som borde vara självklart för alla som säger sig värna om den enskilda människans rättigheter, nämligen rätten till en god bostad till ett överkomligt pris såsom en social rättighet på samma sätt som rätten till utbildning och sjukvård. Man kan då inte acceptera att bostaden blir en handelsvara, där privatbanker och storbyggmästare gör stora vinster på att människor måste ha någonstans att bo. Det behövs nya bostadspolitiska målsättningar, och det gäller framför allt hur mycket en nyproducerad bostad, som uppfyller vissa minimikrav beträffande utrymme och utrustning, får kosta. Det gäller också vilka åtgärder samhället måste vidta för att bostaden skall vara ekonomiskt överkomlig för alla medborgare. Varje hushåll måste kunna förhyra nybyggd lägenhet av minst den storlek som den av riksdagen år 1966 antagna trångboddhetsnormen innebär och då mot en hyra som ligger under 20 procent av inkomsten.

I debatten om de höga hyrorna och om hur dessa snabbt skall kunna sänkas har hyresgäströrelsen föreslagit en form av bostadsstöd till hyresgästerna i de hus som byggts under åren 1967—1973. Ett sådant bostadsstöd skulle enligt detta förslag innebära hyressänkningar för dessa årgångar hus med mellan 400 och 1 200 kronor per år. Omkring 400 000 hushåll som har hyreseller insatslägenheter skulle få en hyressänkning, och detta beräknas kosta mellan 225 och 275 miljoner kronor att genomföra — allt enligt förslagsställarna. Förslagsställarna har jämfört detta belopp med den kostnadssänkning som villaägarna varje år får genom sin avdragsrätt på ungefär 1,5 miljarder kronor. Generella bostadssubventioner är inte någon idealisk väg för att hålla bostadskostnaderna nere på en rimlig nivå, och ett realiserande av det förslag hyresgäströrelsen ställer löser inte problemen med de höga hyrorna. De skulle emellertid få stor betydelse bl.a. för att stimulera till bättre bostäder och minska problemet med de tomma lägenheterna, allt i avvaktan på andra, mera långsiktiga lösningar, som de pågående utredningarna, bostadsfinansieringsutredningen, boendeutredningen och bostadsskattekommittén, kan komma att föreslå. Herr talman! Riksdagen har vid flera tillfällen i enlighet med uttalanden från statsutskottet och civilutskottet givit uttryck för uppfattningen att de fördelar som är förenade med statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet är så påtagliga att dessa fördelar inte bör avstås annat än vid mycket tungt vägande skäl. Klart är att några sådana tungt vägande skäl inte har anförts och knappast heller torde kunna anföras. Klart är vidare att bostadsbyggandets finansiering härigenom skulle underlättas och att en totalfinansiering skulle skapa gynnsamma förutsättningar för omfördelningen av kapitalkostnaderna och pressa ned boendekostnaderna.

Det räcker inte med allmänna uttalanden som ansluter sig till idén och förslagen om en statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet. Det måste nu bli ett mera bestämt ställningstagande, en klar viljeyttring från riksdagens sida. I anslutning härtill bör riksdagen också i enlighet med vpk:s förslag i motionen uttala att någon höjning av paritetstalen inte skall ske och att den höjning som senast beslutades bör återgå. Enligt utskottsmajoriteten har motionärernas allmänna syfte delvis tillgodosetts genom den begränsning i höjningen av paritetstalen som skedde. Utskottet anför vidare att ett helt avstående från höjningar av paritetstalen skulle få sådana budgeteteffekter att det för närvarande saknas underlag för mera genomgripande åtgärder.

Herr talman! I anslutning till frågorna om bostadsfinansieringen och sänkning av paritetstalen också några ord beträffande innehållet i proposition 21 angående sanering av det äldre bostadsbeståndet. Vpk har som framgår av vår motion nr 1630 i stort sett anslutit oss till förslagen i syfte att underlätta en sanering av det äldre bostadsbeståndet. Vi har emellertid med hänsyn till hyresgästintressena, till de klart hyressänkande effekterna och de fördelar det skulle innebära för kommunerna föreslagit tre viktiga förändringar. Beträffande lånereglerna för totalsanering föreslår vi att basannuiteten, dvs. det tal som avgör med vilka kostnader en fastighet skall förräntas och amorteras, sänkes från 5,1 till 4,6 procent, vilket för övrigt också saneringsutredningen förordat. Enligt utredningen skulle detta innebära en minskning av de årliga kapitalkostnaderna med över 5 kronor per kvadratmeter lägenhetsyta i begynnelseskedet och ca 12 kronor efter 25 år. Då det gäller lånetiden för markförvärvslån föreslår vi att amorteringstiden utsträckes från i propositionen förslagna 10 år till 15 år och tiden för amorteringsfrihet från 2 till 5 år. Förutsättningarna för en effektiv och omfattande saneringsverksamhet skulle som var och en förstår väsentligt underlättas om vårt förslag i denna del genomförs. Slutligen föreslår vi med anledning av proposition nr 21 att tomträttslån skall utbetalas redan året efter det preliminärt lånebeslut meddelats i stället för vad som nu gäller, att lånen betalas ut året efter det slutligt beslut meddelats. Också på den punkten har vi anslutit oss till saneringsutredningens förslag, och klart är att en sådan ändring väsentligt skulle underlätta för kommunerna att klara sina likviditetssvårigheter. Invändningarna att detta i alltför hög grad skulle öka anspråken på statliga lånemedel är enligt vår uppfattning inte särskilt bärande.

Som framhålls i reservationen 24 till civilutskottets betänkande nr 19 bör man kunna ta en sådan utgift med hänsyn till angelägenheten av att främja tomträttsförfarandet i kommunerna, med de fördelar detta innebär i många avseenden. Herr talman! Civilutskottets betänkande nr 20 behandlar i huvudsak förslaget till bostadssaneringslag, och vi har från vänsterpartiet kommunisternas sida i anslutning till regeringspropositionen nr 22 väckt en motion med förslag till väsentliga ändringar av regeringsförslaget. De förslag till ändringar som vi framför är enligt vår mening väl underbyggda och stöds av många av de människor som i första hand berörs av förslagen, nämligen hyresgästerna. Sålunda har för ett par veckor sedan landets största hyresgästförening, Hyresgästföreningen i Storstockholm med ca 200 000 medlemmar, vid sitt årsmöte enhälligt fört fram krav som i huvudsak är identiska med vad vi föreslagit i vår motion nr 1962. Hyresgäströrelsens krav sammanfattas i fem punkter: 2. Bostadssaneringslagen skall även omfatta fastigheter som tillhör stat eller kommun. 3. ”Skäligt ekonomiskt utbyte” som villkor för upprustning skall utgå och ersättas med garantier för kvarboende eller återflyttning och effektiva spärrar mot spekulationsvinster. 4. Hyresgästernas rätt till ett avgörande inflytande över saneringens omfattning måste skrivas in i lagen. Det är en avgörande skillnad mellan innehållet i det lagförslag som utskottsmajoriteten gett sin anslutning till och lagförslaget med de ändringar vi påyrkat. Det samarbete mellan kommun, fastighetsägare och hyresgäster som enligt propositionen förutsätts är inte förankrat i regeringens lagförslag. I den tappningen görs i allt väsentligt frågan om bostadssaneringen till en affär mellan fastighetsägarna och kommunerna. Vi vill med vårt förslag lägga huvudvikten vid hyresgästernas rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende och menar att en av sociala synpunkter styrd sanering måste genomföras. Vi vill ha en sanering på hyresgästernas villkor. Herr talman!

Dessutom yrkar jag bifall till reservationen 7 av herr Grebäck m.fl. beträffande uttalande om räntenivån. Förslaget i reservationen ansluter till den mening vpk sedan många år förespråkat och föreslagit beträffande en allmän räntesänkning som ett av de mest verksamma medlen för att åstadkomma lägre boendekostnader.

Sovjetunionen har som bekant inte haft samma utgångsläge och samma möjligheter att få leva i fred som vi haft i vårt land.

Men detta har ju inte med våra förslag till lösningar då det gäller det svenska folkets bostäder att göra.
Herr talman! Jag tror att herr Claeson missuppfattade mig i någon mån, och det kan bero på att jag uttryckte mig otydligt.

Herr talman! Jag avser fortfarande inte att diskutera bostadsförhållandena i något annat land.

Herr talman! Jag delar inte riktigt utskottets ärade ordförandes mening att debatten är lik sig sedan förr. Även om innehållet i de förslag som regeringen har lagt fram och de förslag som motionärerna och reservanterna har fört fram kanske kan sägas vara sig lika, är det sätt på vilket man talar om dem, framför allt från oppositionens sida, för mig alldeles ny musik. Jag har aldrig upplevt att kunna ställa mig här i talarstolen och säga: ”Herr talman! Jag instämmer i allt vad företrädaren för centerpartiet sade, utom i hans yrkande om bifall till reservationerna.” Men det är jag glad över. Jag säger det alltså inte med någon ironisk adress utan bara för att markera vad som präglar hela debatten och alla talare och som också i någon mån har färgat av sig på reservationernas utformning, sedd gentemot motionernas. Jag skall komma till några små reflexioner i det sammanhanget sedan. Det är rätt skönt att debatten blir mer dämpad och inte fullt så upphetsande och litet smått hysterisk som den har varit några gånger tidigare. Vad som är orsak till det skall jag inte fördjupa mig i. Jag kommer att hålla ett kolossalt odisponerat anförande, för min roll i det här spelet är ju att försöka kommentera vad reservanternas talesmän har sagt. Inrikesministern kommer upp efter mig, enligt anteckning på talarförteckningen, och då blir det ett mer väldisponerat och innehållsrikt anförande om bostadspolitiken i dess helhet. Jag skall bara ta några bitar här och var. En fråga som diskuteras mycket och som är besvärlig är de tomma lägenheterna. Jag skall bara säga några ord om den. Ola Ullsten hade kvar någon släng av tidigare formuleringar om det här med tomma lägenheter. Han säger att det är fel lägenheter till fel pris, och det känner vi igen från tidigare resonemang. Men han stannar vid det. Problemet med tomma lägenheter är emellertid mycket svårt att överblicka. Det finns inte någon generell förklaring till det. Vissa drag i situationen kan naturligtvis sägas gälla över hela landet som orsak till att vi har fått det som vi kallar tomma lägenheter. Det sammanhänger bl.a. med att invandringen har vänt om. Efterfrågan utifrån den utgångspunkten är alltså helt annor lunda än tidigare. Det finns andra orsaker också. Den inre omflyttningen spelar ju en stor roll i sammanhanget; vi kan bara titta på siffrorna för storstadsområdena så förstår vi hur de hänger samman med den ändrade efterfrågan på bostadsmarknaden. Industrilokalisering som inte har kommit till stånd är en annan förklaring. Vi är inom utskottet alldeles överens om att försöka ta i de här frågorna, och vi kan göra det — såvitt jag har begripit — av det skälet att de verkligt svåra bekymren, knutna till begreppet tomma lägenheter, är begränsade till ett fåtal kommuner i landet. Vi har 464 kommuner. I 37 — mindre än 10 procent — av de kommunerna fanns det vid den senaste räkningen mer än 50 tomma lägenheter. Det rör sig alltså om extrema fall här och var, och i de fallen kan ju både företag och kommuner komma i särskilt besvärliga situationer. Det var från den utgångspunkten som vi i utskottet sade oss att det kanske inte räcker med lånen för att klara likviditeten för företagen. Lån är ju det medel man skall använda i detta sammanhang. Men det kan finnas företag som råkar i likvidationsrisk, och då skall man kunna ta upp en prövning om möjligheterna till eftergift beträffande de lån som lämnats. Det är alltså alldeles speciella omständigheter i de här enskilda fallen. Jag tror att man skall vara väldigt försiktig med att säga att det är fel lägenheter till fel pris, att man har byggt höga hus medan folk vill ha småhus och allt detta som vi så väl känner igen från den s.k. offentliga debatten i tidningar och i andra sammanhang. Vi har också fått en väldigt dämpad diskussion om småhusen, och jag skall inte försöka provocera i gång någon debatt härom. Jag är mycket glad för detta, och jag är mycket glad för att vi klart kan skönja — och det var det jag menade när jag sade att det finns skillnader mellan motioner och reservationer — en ändrad attityd från oppositionens sida till småhusfrågan. Förr sade man enkelt och klart att småhuset är en bättre boendemiljö — utan någon reservation. Nu kan vi finna om vi lusläser reservationerna — det måste en och annan göra och i varje fall tillhör jag den kategorin — något som aldrig har berörts tidigare, nämligen att man skall öka utbudet av småhus i goda miljöer. Småhuset i sig självt är alltså inte en god bostadsmiljö, som tidigare hävdades, utan det skall finnas i god omgivning, och det kan ju vara intressant. Det är små, små nyanser och förskjutningar i skrivningarna som kanske säger rätt mycket. Och det är väl på det sättet att ett småhus i sig är inte alltid bra. Vi har ju sett exempel på många dåliga småhus, och nu börjar det också i tidningarna komma bilder på vad man kallar Sveriges fulaste småhus. Man kanske inte skall säga det, men man kan i varje fall tyst säga att det blivit en massa småhusgetton. Det ordet har egentligen inte i Sverige att göra i dessa sammanhang, men jag nämner det bara för att ge likhet med tidigare diskussioner.

Det är detta som skall ligga i botten och som bestämmer möjligheten att bygga antingen det ena eller det andra. Den utgångspunkten har varit min, och jag är glad över att känna att även andra tycker att det kan finnas stöd för den. Att man dessutom får höra herr Grebäck säga att det är angeläget att få neutrala skatteregler gör att man kanske också kan vänta mera dämpade utbrott från andra talare från samma oppositionsgrupp — dock icke samma parti — som brukar ha rätt heta kinder när de talar om gäldränteavdrag i fråga om småhus. Ola Ullsten ställde en direkt fråga om byggkonkurrens, och jag vill lämna ett direkt svar. Jag har inte samrått med inrikesministern om detta och vet inte vad han kommer att säga. Herr Ullsten ställde till honom frågan när propositionen kan förväntas. Får jag vara så oförskämd att jag säger att jag hoppas att den kommer snart? Jag hoppas att den kommer till hösten — jag vet inte om den gör det — och jag tycker att det är angeläget att den läggs fram. På herr Ullstens direkta fråga kan jag svara att jag har ingenting emot att propositionen helt följer kommitténs betänkande. Nu kan ju inte en proposition göra det, för ett betänkande har aldrig en så nyanserad utformning. Men principerna i betänkandet ansluter jag mig helt till, och jag tycker att de bör följas. Men jag är inte säker på att herr Ullsten följer med hela vägen — det skall bli intressant att se. Jag följer i varje fall med och skulle alltså vara beredd att helt ställa mig bakom detta förslag till mer tryggade möjligheter till konkurrens på bostadsmarknaden. Herr Ullsten tog också upp frågan om räntenivån och frågan om ATP-fonderna. Vi skall väl inte föra in debatten på hur ATP-fonderna skall ge avkastning eller på basannuitetens nivå — då flyter vi rätt långt ut. Jag vill bara säga att det här är saker som herr Ullsten och jag har möjligheter att ägna oss åt rätt ingående, eftersom vi båda tillhör bostadsfinansieringsutredningen. Där kommer vi att få diskutera de här frågorna. Vi måste naturligtvis närma oss ATP-fondernas avkastning med stor försiktighet, men frågan måste finnas med i våra tankar, även om den kommer att ligga rätt långt bak i nacken. Jag är glad för att det som herr Ullsten sagt finns protokollfört, så att vi kan få tillfälle att analysera texterna. Jag tycker att tankegångarna var mycket intressanta, och vi skall väl försöka — jag förstår att herr Ullsten inte är så formellt bunden vid de två ting han nämnde — komma fram till någonting som kan betyda billigare pengar till bostadsbyggande. Hur det skall lösas vet jag inte nu. Fröken Ljungberg gick in på frågan huruvida marknadsekonomin skall gälla för bostadsmarknaden. Den saken har både herr Grebäck och herr Ullsten tagit upp, och jag har i andra sammanhang fört litet mer principiella resonemang på den punkten. Vi tror inte på att de fria marknadskrafterna kan fungera i sociala sammanhang. Vi har den värderingen att bostaden är en social nyttighet, och samhället griper in för att värna om denna sociala nyttighet. Jag föreställer mig att varken herr Grebäck eller herr Ullsten som talesmän för sina partier kan beskyllas för att vara socialister och vilja på sådana grunder ge sig in på att reglera denna marknad genom lagar och genom ekonomiska ingrepp som samhället gör. Det måste naturligtvis ligga väldigt starka skäl bakom när de då är beredda att göra sådana här ställningstaganden, och det kan väl vara svar nog på den principiella frågan. Fröken Ljungberg sade att det pågår tio utredningar som sysslar med bostäder. Jag är mycket nyfiken på detta, och jag vore glad för att få förteckningen över utredningarna. Jag råkar sitta i två sådana utredningar, och jag får säga att jag känner bara till ytterligare en och en halv. Jag sitter med i boendeutredningen och bostadsfinansieringsutredningen. Sedan finns bostadsskattekommittén som sysslar med frågor som intimt hör samman med de andra utredningarnas ämnesområden — det är nyss tillsatta utredningar. Boendeutredningen har ju en övergripande funktion i sammanhanget. Vidare finns servicekommittén. Den har lämnat de flesta av sina betänkanden och kommer med ett slutbetänkande nu på vårkanten. Härutöver finns mig veterligt inga fler utredningar på området. Bygglagutredningen kan beröra bostadsfrågor, men den är inte något renodlad bostadspolitisk utredning utan behandlar en bygglagsfråga som gäller allt vårt byggande och planerande i samhället. Den tror jag därför inte att fröken Ljungberg syftade på — säker är jag emellertid inte på den punkten. Saneringskommittén är i det närmaste färdig — den har bara frågan om kulturhusen kvar att behandla, och det är inte någon bostadsförsörjningsfråga i sig. Sedan känner jag inte till några fler utredningar på området, men jag är som sagt tacksam för upplysning. Det är alltid bra med sådan, och den kan lämnas i skilda former; den behöver inte nödvändigtvis lämnas från talarstolen, om listan inte blir alltför rikhaltig. Här har sagts att man väntar på regeringens plan för vad som skall byggas när miljonprogrammet är slutfört. Då vill jag gärna ta tillfället i akt och säga, att när boendeutredningen tillsattes var syftet att man skulle få ett förslag rörande omfattningen och inriktningen av bostadsbyggandet efter miljonprogrammets genomförande. Bakom de funderingar som direktiven byggde på låg tidigare folkoch bostadsräkningar samt bostadsstyrelsens egna värderingar och beräkningar. Folkoch bostadsräkningen år 1970 hade kommit i gång och man sade: Den bör ju ge ökade kunskaper om läget på bostadsmarknaden. Dessutom hade man bostadsoch hyresundersökningarna, som skulle följa varje år och ge ytterligare mycket mer nyanserat material för bedömningen av situationen. Vi vet nämligen väldigt litet om verkligheten omkring oss. Jag sysslar själv mycket med bostadsfrågor, men jag blir överraskad över de kunskaper om verkligheten som vi numera rätt ofta får genom de statistiska redovisningarna. Och det var klokt av regeringen att säga att avlösningen av miljonprogrammet bör baseras på bättre kunskaper än vi då hade och vi nu har. Man visste redan då att folkoch bostadsräkningen skulle bli färdig under 1973, och man hoppades att det skulle ske på våren i år. Nu vet vi att utredningen blir klar först i slutet av detta år; det tar alltid litet längre tid än man beräknar. Och först när den utredningens betänkande är klart kan man börja planera med 1970 års siffror bakom sig — som givetvis då måste fräschas upp på något sätt. Vi måste ju skaffa oss litet mera insyn i det aktuella skeendet. Det var alltså utgångspunkten. Men sedan utredningen tillsatts hände det som vi nu är inne i: vi hamnade i en svacka. Det var och är ungefär som att titta ner i en brunn och försöka se hur skogen ser ut. Och jag vet då ingen, hur stor intellektuell bjässe han än är, som har förmåga att ”se över brunnskanten” och säga hurudan Sveriges bostadsmarknad bör vara 1978. Vi är alla alltför mycket fångna av dagens bekymmer. Men vi har ändå inte förlorat hoppet att det skall bli annorlunda, även om det tar tid, och att vi skall få litet mera normalt underlag också för den framtida bedömningen. Och därför vore det oklokt att i dag pressa fram ett ställningstagande för ett program tio år framåt i tiden. I dessa sammanhang har då den tanken väckts att vi skulle göra upp ett förslag om bostadsbyggandets oomfattning som ligger ett år tidigare än det förslag utredningen skulle framlägga och som omfattar ett år in på den föreslagna perioden. Det har vi kommit fram till i samråd med departementschefen. Utredningen har skrivit till departementschefen och meddelat att vi avser att i juli månad lämna ett förslag om bostadsbyggandets omfattning för åren 1974 och 1975, sett i det perspektiv som utredningen hittills har skaffat sig rörande de principiella frågorna i det ställningstagande som skall göras senare. Givetvis kommer vi att bearbeta det förslaget ytterligare, men vi har redan nu vissa tankegångar om hur man kan betrakta de frågorna rent principiellt. Och då kan vi se de två näraliggande åren i det rätta perspektivet, vilket jag tror är mycket klokt. Även det är emellertid svårt, det känner vi allt starkare för varje dag som vi närmar oss juli månad, men det är något som ändå måste göras, och någon får ta risken att säga sådant som sedan kanske visar sig inte vara helt korrekt. Vi måste ju ha underlag för bedömningen. Det är alltså vad som kan väntas därifrån. Sedan tog herr Claeson upp en del ganska intressanta frågor. Jag tyckte dock att han behandlade dem litet schablonmässigt, litet för enkelt, litet för konventionellt och litet för mycket fastlåsta i tidigare resonemang. Han talade bl.a. om risken för segregation i nya bostadsområden. Det var någonting som vi talade rätt mycket om för ungefär fem år sedan. Sedan upphörde det resonemanget. Då var det så att det i de nyaste bostadsområdena i stor utsträckning bodde människor med goda inkomster. Fattigt folk bodde i andra områden. Men under de senaste åren har det skett en förändring. Jag tycker att det finns tydliga uttryck för att det har skett en ändring — även om det inte finns någon så högtidlig dokumentation med alla möjliga inbyggda kontroller, som vi gärna vill ha här i landet när det gäller statistisk redovisning. Och de tecknen säger oss att i de senaste årgångarna av nybyggda hus, dvs. hus med de högsta hyresnivåerna, bor nu ett större inslag av människor med låga inkomster än i tidigare årgångar med lägre hyresnivå. Och det är ett mycket allvarligt segregationsproblem. Det är också ett av de perspektiv som vi arbetar med inom utredningarna i dessa frågor och som vi måste komma till rätta med på något sätt. En av orsakerna till denna förändring är att människor med goda inkomster väljer andra och för dem mycket gynnsamma boendeformer. Vi vet att det är småhusen och gäldränteavdragen. Jag skall inte använda de här besvärliga orden, som folk tänder så kraftigt på. Jag kan bara påpeka att herr Grebäck har sagt att skattesystemet inte är neutralt — herr Ullsten sade det också, men i en något annan form. Det har fått den effekten att människor som har hygglig betalningsförmåga söker sig till en annan bostadsform som ger dem en lägre bostadskostnad än de har i en hyreslägenhet. Kvar bor folk som har hyresanknutna bostadstillägg, och de människorna kan alltså klara av högre hyra. Det är någonting som vi kan få klara indikationer på under detta år, och vi kan kanske framöver få någon lösning av det problemet. En av lösningarna ligger inom bostadsskattekommitténs domäner, och jag hoppas att den har sitt ställningstagande klart 1974. Både boendeutredningen och bostadsfinansieringsutredningen arbetar med målmedvetenhet på att bli färdiga med sina huvudbetänkanden 1974. Vi hoppas att även bostadsskattekommittén kommer att vara klar då, eftersom dess bit är väsentlig i bedömningen av det framtida bostadsbyggandet. Herr Claeson tog upp ett annat yrkande, nämligen det som avser förtur till totalfinansiering. Jag tycker att den frågan är mycket ointressant i det här läget. Jag skall självfallet inte förneka att en lösning av den frågan skulle kunna ge vissa ekonomiska fördelar, men det är ändå mer en teknisk fråga, och det stora problemet i dag är inte det utan hur förhållandena när det gäller priset på pengarna skall vara. Frågan är hur paritetslånet skall vara utformat osv., och sedd i det sammanhanget blir totalfinansieringen inte en så viktig fråga att vi för att behandla det problemet bör lägga övriga frågor på is. Det rör sig ändå om tekniska lösningar som är mycket enkla att göra, och det definitiva ställningstagandet härvidlag är bara intressant sett i sammanhang med de andra frågorna. Därför tror jag inte att man skall ödsla vare sig kommittésammanträden eller sekreterarkrafter på det. De andra mer genomgripande frågorna bör nämligen tas upp först.

Herr Claeson tog upp frågan om kommunala skyldigheter och om partsställning för hyresgästerna i saneringsärenden inför hyresnämnder. De frågorna går in i varandra, vilket också har belysts i herr Claesons reservationer. Det här gör situationen komplicerad, både formellt och reellt, och det konstaterade vi i den diskussion vi förde i utskottet. Samma förhållande har gjort att inrikesministern har aviserat en utredning om hyresgästinflytandet i vidare mening i dessa sammanhang. Utskottsmajoriteten har hänvisat till denna utredning, och jag tror också att motionärerna egentligen håller med om att det bästa är att utreda frågorna. Också den som helt ansluter sig till exempelvis herr Claesons utgångspunkter måste medge att lösningen inte finns i herr Claesons yrkanden. Vad skall inflytandet gälla? Om det gäller att stoppa en lyxsanering borde han yrka på en ändring i byggnadslagstiftningen, men det gör han inte. T. o. m. den grundläggande frågan om hur man skall fastställa hyresgästintresset när hyresgästerna har skilda meningar är olöst i reservationen, och den är inte helt ointressant. Vi kanske skulle kunna ena oss om det som borde vara självklart, nämligen att det som hela arbetet med det här lagkomplexet syftar till är att tillgodose hyresgästintressen — både sådana som är gemensamma för hela gruppen och sådana som är specifika för hyresgäster i ett visst område, ett visst hus eller en viss lägenhet. Men det måste också bli en inbördes vägning mellan de här intressena utan byråkratiska inslag. I det sammanhanget tycker jag personligen — och det vill jag gärna klart deklarera — att hyresgästernas organisationer har en given uppgift, och jag tror att de är beredda att åta sig den. Jag tror att det är naturligt att man vänder sig till den organisation som svarar för gruppen som helhet, eftersom vi har att avväga intressen också inom dessa grupper. Jag skulle kunna utveckla ytterligare synpunkter på saneringsfrågan, men min tid är ute, och därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets betänkanden nr 19 och 20.
Herr talman! Herr Bergman känner inte igen oss som talar för oppositionen: Vi är så snälla. Herr Bergman har uppfattningen att vi har bytt mening om regeringens bostadspolitik. Att vi nu har accepterat den helt och hållet, och så står han där och solar sig i glansen av en lyckad bostadspolitik. Men så vackert är inte vädret, herr Bergman.

Vi fick en våldsam överefterfrågan som satte producenterna i lä för konsumentinflytande av allt slag, och så byggde man bara på, det ena stora området efter det andra, och så fick vi alla de miljöproblem och svårigheter att hyra ut bostäder som vi har i dag. Nu är vi överens om att vi måste lyssna mera på dem som skall bo och inte bara på dem som skall bygga, och det är gott och väl. Men det jag i mitt anförande kallade för miljökris är ett problem som regeringen i allra högsta grad får ta på sig ansvaret för, även om det när det gäller att lösa det problemet inte i första hand är regeringen som kommer i skottgluggen. De problemen får kommunerna klara. Jag talade också om hyreskris. Det är möjligt att det är ett hårt uttryck, men det är uppenbart att en del av problemet är att bostäderna är för dyra. Inte här heller tycker jag att herr Bergman har anledning att inbilla sig att han skall bli särskilt solbränd: Här har inte särskilt mycket gjorts. Det är intressant att höra att nu även herr Bergman börjar att, precis som jag har gjort tidigare, efterlysa initiativ med anledning av konkurrensutredningens förslag. Men vi har inte fått några. Mycken dyrbar tid har försuttits. Trots att vi vet att konkurrens är ett effektivt sätt att dämpa byggnadskostnaderna har ingenting hänt. Tyvärr hinner jag inte i denna korta replik gå in på den kritik som jag vill rikta mot byggkonkurrensutredningens förslag, men jag är kritisk, framför allt av det skälet att utredningens förslag innebär konkurrens bara på en liten del av marknaden men lämnar den större delen utan krav på konkurrens. Det har måhända vissa byggföretag intresse av men inte bostadskonsumenterna.
Herr talman! Jag vill använda det här korta genmälet till att först göra en rättelse beträffande ett yrkande — låt vara att det under hand har rättats till. Jag ansluter mig inte till reservation nr 21. Om förslaget i reservationen 21 tycker jag inte. Sedan vill jag säga några ord till herr Bergman. Att totalfinansiering ändå måste vara en viktig och avgörande fråga när det gäller boendekostnaderna måste vi väl ändå vara överens om. Frågan om en totalfinansiering från en statlig samhällsoch bostadsbyggnadsbank, som ställer pengar till förfogande till en låg och fast ränta för bostadsbyggandet och dess följdinvesteringar, kan väl inte vara en liten fråga eller ”inte en stor fråga”, som herr Bergman uttryckte det. Jag gör gällande att det är en stor och mycket betydelsefull fråga — så betydelsefull att man snarast bör bereda möjlighet för riksdagen att ta konkret ställning till ett förslag om inrättande av en sådan bank. Beträffande saneringsdelen, som herr Bergman var inne på, vill jag säga att jag i förslaget till bostadssaneringslag inte kan finna att hyresgästinflytandet är tillgodosett i några avseenden i själva lagförslaget — men om herr Bergman kan ge mig anvisning på det, är jag tacksam för detta.
Herr talman! Det sista herr Claeson sade hann jag inte anteckna någonting om, så det är kanske bäst att jag svarar genast, så att jag inte glömmer det. Jag har inte sagt att det finns ett hyresgästinflytande i formell mening godtaget i saneringslagen. Saneringslagen syftar till att tillgodose hyresgästintresset, sade jag. Även inrikesministern har klargjort att det är svårt att lösa problemet hur man formellt skall kunna reglera hyresgästinflytandet. Därför uppfattar vi det som en annonsering av en utredning. Vi säger i vårt betänkande att eftersom det är en komplicerad fråga är det viktigt att fastställa vem som är ”hyresgäst” och hur denne skall ställa sig i relation till andra hyresgäster, exempelvis i ett saneringsärende rörande en fastighet. Vad beträffar totalfinansieringen talade herr Claeson nu om en fast och låg ränta. Det är den problematiken som vi i bostadsfinansieringsutredningen har att lösa. Detta med det rent formella — om man skall ha en husbank eller en bostadsbank, statlig eller organiserad på annat sätt, totalfinansiering eller integrerade lån — är ju bara tekniska lösningar. Det är priset på pengarna som är det viktiga. Jag anser att vi skall ägna oss åt att komma fram till en lösning av den frågan först. Till herr Ullsten vill jag säga att jag tydligen fick rätt. Herr Ullsten är inte beredd att följa byggkonkurrensutredningens förslag att skapa så mycket konkurrens som möjligt inom byggbranschen för att tillvarata konsumenternas intressen gentemot producenter och markägare. Detta tycker jag är väsentligt, och därför ställer jag mig helt bakom det förslaget. Jag fick en känsla av att herr Ullsten kanske inte heller på den punkten bör tala om att bli solbränd — även om han bor i ett miljövänligt område ute i Skärholmen — som visserligen kanske inte har samma goda rykte i pressen, men det är ju en annan historia. Vidare sade jag aldrig att jag trodde att oppositionen hade bytt mening. I anknytning till vad herr Grebäck yttrade om ”samma gamla debatt” och ”samma gamla frågor” framhöll jag att debatten är annorlunda. Propositionsförslagen är desamma, motionerna är desamma och reservationerna är — med några små nyanser — desamma, men debatten är annorlunda. Vi kan ju läsa protokollet efteråt och se vem som har rätt, herr Ullsten eller jag.
Herr talman! Jag måste säga att när jag läste den första proposition som kom från regeringen beträffande bostadssaneringen tyckte jag att den var bra — och jag tycker fortfarande att den är bra i långa stycken. Det som där sägs av departementschefen beträffande hyresgästinflytandet är mycket positivt och bra. Men vad jag efterlyser, herr Bergman, är något konkret uttryck för regeringens mening om hyresgästinflytande också då det gäller saneringsfrågorna. Jag efterlyser ett konkret uttryck för detta i bostadssaneringslagen — i själva lagtexten. Det är i det syftet som vi har framställt våra förslag i detta sammanhang.
Herr talman! Jag är också för så mycket konkurrens som möjligt, och det är av just det skälet som jag tycker att byggkonkurrensutredningens förslag är så bristfälligt. Den föreslår, om jag minns rätt, att man skall ha kommunal marktilldelning som ett krav för statliga lån och att man sedan skall medge generella undantag för i stort sett alla allmännyttiga bostadsföretag som bygger i egen regi. Det innebär, såvitt jag begriper, att man begränsar konkurrenskravet till en del av bostadsmarknaden. Resten lämnar man helt utan konkurrens med motiveringen, att när kommunens egna bolag bygger efter självkostnadsprincipen behöver man inte ha den extra kostnadspress som kravet på anbudskonkurrens innebär. Jag tror inte på den principen. Det är ingenting som säger att bara för att någon bygger till självkostnadspris har han därmed byggt så billigt som möjligt. Det kan ju tänkas att det gick att bygga mycket billigare till självkostnadspris.

Det finns ingen som helst anledning att undanta vissa företag, de må vara hur allmännyttiga som helst.
Herr talman! Herr Ullsten citerade betänkandet fel. Det finns i förslaget inget generellt undantag för allmännyttiga bostadsföretag som bygger i egen regi. Man säger att de som bygger i egen regi — och det är en mycket liten andel av den allmännyttiga produktionen, huvudparten byggs av privata byggföretag — skall kunna få göra det under förutsättning att de inför myndigheterna kan redovisa att de kan bygga till konkurrenskraftiga priser. Det är alltså förutsättningen. Och dispensen för företagen skall gälla under mycket kort tid. Det är inte fråga om något generellt undantag. Det är en hård dispensregel som utredningen föreslår, och den tycker jag är korrekt.

Herr talman! Alldeles uppenbart är att det är mycket svårt att i en debatt som denna gripa över det vida fält som bostadspolitiken utgör. Jag skall inledningsvis ge SABO en eloge för det lilla häfte som vi har fått med statistik för bostadsdebatten.

Sedan är naturligtvis frågan om man kan tyda siffrorna, vilket förutsätter en del förkunskaper. Man kan ha olika uppfattningar om dagens debatt. Visar den en nyorientering eller är den en fortsättning på den debatt som under hela den moderna bostadspolitikens historia har förts i den beslutande församlingen?

Jag fick en känsla av att läget var mycket bekymmersamt och att de tomma lägenheterna egentligen var det största bekymret. Mycket talar för att detta bara är början till en utveckling som i sin ekonomiska omfattning kan bli utomordentligt allvarlig. Det gäller här en långsiktig produktion. Låt oss säga att bostäder genomsnittligt skall användas i 60 år. De får givetvis under den tiden genomgå en och annan grundlig reparation. Ekonomiseringen är byggd på en så lång användningstid.

Med vårt nuvarande finanseringssystem kommer vi ju att skriva upp skulderna efter 25—30 år. Det är klart att vi då får utomordentligt bekymmersamma ekonomiska förhållanden.

Herr Bergman påstår att när vi talar om småhus i goda miljöer, skulle det vara något alldeles nytt. Det är inte alls på det sättet. Vi har i själva verket under årens lopp inte utan vidare accepterat småhus för småhusens egen skull utan därför att man också skall ha en hygglig miljö.

Vi kan se småhusmiljöer där man tränger samman en mängd lådliknande småhus på en leråker. Det är alldeles uppenbart att, vare sig vi kallar det getto eller någonting annat, är det en miljö som är minst lika trist som åtskilligt av flerfamiljshusmiljön. Uppenbart är väl att vi måste sträva efter att få så bra miljöer som möjligt vare sig vi bygger flerfamiljshus eller småhus. När det sedan gäller valet av hustyper har vi ingenting annat att rätta oss efter än att i möjligaste mån försöka tillgodose efterfrågan. Det är alldeles givet att det riktiga är att tillgodose efterfrågan på lång sikt. Vi är här osäkra och det är alldeles uppenbart att vi kommer att förbli det. Men vi borde kunna vara överens om att bostadspolitiken inte har tagit vederbörlig hänsyn till människornas önskemål. Såväl mitt parti som andra partier inom oppositionen har under tidigare år riktat kritik mot detta och framför allt mot valet av hustyper. Så länge man har haft långa bostadsköer har människorna ansett det som ett väsentligt framsteg att de över huvud taget kunnat få en lägenhet sig tilldelad, även om den inte är alls överensstämt med önskemålen. Men det är alldeles uppenbart att den tidigare förda bostadspolitiken är en av de väsentligaste orsakerna till att vi i dagens läge bl.a. har bekymret med de tomma lägenheterna. Man har alltså producerat något som folk inte velat ha om de hade haft en möjlighet att välja. Man har också vinnlagt sig om att producera i mycket stora serier. Vi vet hur parollerna varit från de tongivande när det gäller bostadsproduktion. Tusen lägenheter har inte ansetts vara särskilt mycket, utan det har varit önskvärt att inrikta sig på serier om 4 000—5 000 lägenheter. Var har vi de tomma lägenheterna i dag? Det är framför allt där man har producerat i dessa stora serier. Man har planerat under en tidsrymd då efterfrågan på lägenheter verkligen var mycket stor. Sedan byggde man så att åtskilligt av produktionen var färdigt i en situation då efterfrågan inte längre fanns. Glädjande nog har bostadsstyrelsen i sina äskanden för det kommande budgetåret konstaterat att det finns egentligen ingenting att vinna på att producera i så stora serier. Redan vid en produktion av något eller några hundratal lägenheter kan man nå ungefär samma resultat. Det är ju påståenden som vi har gjort under tidigare år, men vi har inte fått gehör för dem. Jag hälsar därför med den största tillfredsställelse att statsrådet Holmqvist har accepterat bostadsstyrelsens synpunkter. Det bidrar bland mycket annat till att jag vågar konstatera att åtskilligt i bostadsministerns äskande finns det inte någonting att erinra mot. Mycket är ett tillgodoseende av önskemål och synpunkter som vi tidigare har framfört men då haft svårt att få förståelse för. Och även om förbättringen kommer sent, så är det ju glädjande att den kommer. När det gäller nödvändigheten av att producera småhus så att tillgången på sådana bättre svarar mot anspråken så vill jag gärna nämna att de tongångarna har framförts av bostadsministern också de senare åren och att det önskemålet i varje fall i viss mån tillgodosetts i propositionen. Däremot är det beklagligt att utskottets talesman herr Bergman har varit så utomordentligt bekymrad för att riksdagen skulle göra något uttalande om hustyperna. Han anser att detta bör riksdagen över huvud taget inte lägga sig i.

Som ledamot i saneringsutredningen, vilken har lagt grunden för propositionen, noterar jag att jag egentligen inte har något att erinra mot statsrådets förslag.

Helt naturligt har jag då ingen anledning till kritik. Själva saneringslagen har fått en rätt väsentligt annorlunda utformning i förhållande till vad utredningen föreslog, men jag anser att den med andra formuleringar täcker ungefär samma saker och har därför inte heller där funnit någon anledning att kritisera. Kanske är lagen i propositionens utformning på åtskilliga punkter bättre, juridiskt sett, än vad utredningen hade föreslagit, men det praktiska innehållet är detsamma. Vad man vill åstadkomma är en press på husägarna att rusta upp. Lagen skall tillämpas endast då någon försöker trotsa dess intentioner. Man kan jämföra med vilken annan lagstiftning som helst; ingen har särskilt ont av en lagstiftning, om dess intentioner följs. Då märks den inte. Jag tror att så bör kunna bli fallet för de allra flesta husägare, men det är alldeles uppenbart nödvändigt med möjlighet till sanktionsåtgärder, om inte kraven på upprustning av bostäder tillmötesgås. Hyresvärden skall rusta upp dem till en nivå, som enligt våra tiders krav kan anses rimlig. Det har kritiserats att man inte i själva lagtexten skrivit in vad kraven på upprustning innebär. I och för sig tror jag att lagtextens utformning är tillfredsställande. Propositionsförfattaren har kommit fram till att det är bättre att ha detta inskrivet i tillämpningsföreskrifterna än i själva lagen, och jag tror att detta är riktigt. Vad det innebär har man ganska klart för sig i motiveringen, och jag kan inte se att detta är längre gående krav än dem man rimligen kan ha anledning att ställa. Det finns en sak som jag tycker är bra. Inrikesministern har av arbetsmarknadsmässiga skäl föreslagit ett initialbidrag för sanering. Det utgöres av ett direkt kapitaltillskott med 20 procent av kostnaden, dock högst 6 000 kronor per lägenhet. Det utgår för arbeten som igångsättes under detta och nästkommande år.

Man bör kunna få fart på saneringsverksam heten så snart som möjligt, vilket är utomordentligt viktigt i ett läge då så många inom byggnadsbranschen inte har möjlighet att få jobb. När bostadsproduktionen av naturliga skäl sjunker, finns det all anledning att på allt sätt stimulera verksamheten till att bygga om och förbättra de bostäder som är omoderna. Vad vi emellertid har opponerat oss mot är att inte detta bidrag också ställts till förfogande för upprustning av omoderna småhus. Arbetsmarknadsmässigt bör det ju ge samma sysselsättning. Vi har onekligen inte bara en mängd omoderna flerfamiljshus, utan vi har också en mängd omoderna småhus som väl kräver en upprustning. Utskottets motivering till att inte gå med på våra motionskrav att bidragen skulle kunna ställas till förfogande även för småhusen är att man skulle kunna göra spekulationsvinster. När man väl har fått huset upprustat med statligt bidrag, skulle man kunna sälja det och göra förtjänst.

Det gäller såväl flerfamiljshus som småhus. Jag beklagar att det inte har gått att få en majoritet bakom vårt förslag, eftersom det arbetsmarknadsmässigt borde ha kunnat innebära en väsentlig insats och samtidigt skulle lett till en förbättring av bostäderna för väldigt många. Det finns många andra saker man också skulle ha anledning att beröra, men om jag skall hålla tiden får jag sluta med detta. Jag ansluter mig till de reservationsyrkanden som tidigare har framställts av herr Grebäck.
Herr talman! Jag vill bara i anledning av vad herr Alvar Andersson sade om statens och riksdagens roll i den kommunala uppgiften om att bestämma vilka hustyper som skall finnas i vederbörande kommun notera, att det var ett mycket intressant inlägg i fråga om det decentraliserade samhället.

Herr talman! Jag tror ingen — vilken grad av decentralisering han än vill ha — menar att riksdagen inte skulle kunna uttala en mening i en fråga. Det är ju detta vi har önskat, och det är detta som herr Bergman under årens lopp varit så rädd för att våga sig på.

Han beskrev den utveckling vi haft och hade anledning konstatera att vi har nått betydande framsteg i fråga om bostadspolitiken. Det tror jag vi kan vara överens om. Sedan mitten av 1940-talet har vi producerat 2 miljoner nya lägenheter i landet, och enbart under den senaste femårsperioden har 1,5 miljoner människor flyttat in i nya bostäder. Vi kan också konstatera att situationen i dag är sådan att hälften av landets lägenheter är yngre än 25 år. Vi har byggt bort den värsta bostadsbristen, och vi har kommit till rätta med mycket av den gamla trångboddheten. Vi har kunnat ge större delen av landets befolkning hyggliga bostäder med bra utrustning. Det säger sig självt att vi under denna, jag vill gärna säga enorma satsning som har skett på bostadssektorn inte har kunnat undvika att göra misstag. Det är väl riktigt, som det har sagts här, att det finns bostadsområden som är mindre lyckade, men jag vill säga att dessa områden inte på något sätt är typiska för hur vi bygger bostäder i vårt land i dag. Visst finns det nybyggda bostadsområden, där det kan finnas brister, men jag anser inte dessa brister vara allvarligare än att man mycket väl skall kunna komma till rätta med dem. Vi kan naturligtvis efteråt säga — och jag tror det har skymtat i debatten — att vi borde ha besinnat oss mera, vi skulle ha mera noggrant övervägt hur bostadsbyggandet skulle inriktas. Jag tror att herr Andersson i Knäred var inne på detta. Men då vill jag erinra om att oppositionen sannerligen inte har fört det resonemanget förut. Vi får inte glömma bort att så sent som för ett år sedan, när vi diskuterade dessa frågor i kammaren, hade både folkpartiet och centern överbud när det gällde bostadsramarna.

Det finns anledning att erinra om detta. Vi har snart genomfört miljonprogrammet, och nu sägs det att vi skulle stå utan riktlinjer för vår bostadspolitik. Jag tyckte särskilt att fröken Ljungberg här i diskussionen nästan med ängslan frågade sig: ”Hur skall vi kunna debattera här? Regeringspartiet har inget bostadsprogram! ” Men när har vi sagt upp det program som vi tidigare har presenterat och som just har syftat till att vi skall producera lägenheter av god kvalitet och göra dem överkomliga för det stora flertalet människor i det här landet? Vi har självfallet även i dag ett bostadspolitiskt program. Herr Grebäck och andra har sagt att här finns ingenting nytt, det är bara det gamla. Jag beklagar att man ändå inte kan se som något väsentligt nytt det som inryms i dessa båda propositioner om saneringsverksamhet. Jag har den bestämda uppfattningen att aldrig någonsin förut har riksdagen förelagts ett program som är så vittgående när det gäller att rusta upp det äldre bostadsbeståndet.

När har vi haft den möjligheten förut? Saneringen skall inriktas så, att de ursprungliga hyresgästerna skall kunna bo kvar i sina lägenheter också efter upprustningen. Det är en ny målsättning. Det kommer inte att utgå några statliga lån till s.k. lyxsaneringar, utan vi syftar till att saneringen skall anpassas så, att den kan nå ut till de grupper som vi verkligen vill åstadkomma förbättringar för. Saneringen skall styras av kommunerna, som skall göra upp bostadssaneringsprogram. Dessa program skall ingå i de kommunala bostadsförsörjningsprogrammen. De programmen kommer — det är jag övertygad om — att i framtiden få stor betydelse och vara ett underlag för det samarbete som måste komma till stånd mellan kommun, fastighetsägare och hyresgäster. För genomförande av saneringen är det väsentligt att stimulera fastighetsägarna till sanering genom statliga lån, liksom att kommunerna kan genomdriva saneringen med stöd av lagstiftning. Kommunerna kommer också att få ökade möjligheter till lån för förvärv av saneringsfastigheter. Herr Alvar Andersson i Knäred har tidigare redogjort för innehållet i förslaget. Förbättringslånen på upp till 12 000 kronor per lägenhet, som redan i dag kan erhållas av kommun och allmännyttigt företag — det beslöt vi i höstas —, skall nu vidgas till att gälla också kooperativa företag och enskilda fastighetsägare. Förslaget innebär också att de statliga bostadslånen till ombyggnad kommer att göras förmånligare. För att få i gång den här verksamheten har regeringen också utan att det föreslogs av saneringutredningen, tagit fram ett extra stimulansbidrag på 6 000 kronor på lägenhet som upprustas under 1973 och 1974. Jag vill gärna säga att saneringsutredningen utförde ett gott arbete, ja, ett pionjärarbete. Generaldirektör Sännås var ordförande. Herr Alvar Andersson var en av ledamöterna, herr Sven Ekström var en, och herr Bertil Petersson i Nybro var också med. Vi har fått lov att ändra rätt mycket på lagstiftningssidan, som också herr Alvar Andersson framhöll. Men de bärande tankegångarna som kommittén förde fram — och som jag tycker är radikala om vi jämför med vad man gör i andra länder — står nu riksdagen beredd att acceptera. Vi får en lagstiftning och en organisation med belåningsmöjligheter för att verkligen åstadkomma en förbättring av det gamla bostadsbeståndet. Jag ser det som någonting väldigt väsentligt i vår strävan att skapa bättre boendeförhållanden för de många människorna i vårt samhälle. Detta har jag velat understryka, för jag tycker inte att man skall ta en sådan här vittgående reform utan att notera det som ett steg framåt. Jag tycker att vi därmed kompletterar den arsenal av hjälpmedel som vi har för att förbättra inom bostadssektorn. Jag skall avstå från att nämnvärt gå in på en diskussion om kostnadssidan. Vi har självfallet i dag som tidigare anledning att uppfatta hyrorna som höga. Regeringen har ju också vidtagit en rad åtgärder för att dimpa boendekostnaderna. När vi vid årsskiftet tog beslutet om att inte höjningarna av paritetstalet skulle ske fullt ut, så var det ett försök att dimpa kostnadsutvecklingen och ge ett bidrag till stabiliseringen. I fråga om de förslag som nu föreligger kan jag gärna framhålla att jag ser det som värdefullt att utskottet har uttalat att när det gäller företag som har svårigheter med outhyrda lägenheter skall regeringen kunna gå längre än vad som var tänkt från början. Utskottet förordar enhälligt att regeringen i situationer där det är nödvändigt skall ha möjligheter att göra avskrivning av lån, och det ser jag faktiskt, med de erfarenheter vi nu har fått, som en ganska väsentlig förbättring. Stödåtgärder för tomma lägenheter kommer självfallet att kosta pengar, och jag redovisar detta för att göra klart att det inte är så att vi har avstått från att göra insatser för att motverka höga kostnader. Vi har ju också i dag ett utvecklat system för att ge stöd åt de grupper som är mest betalningssvaga — inte bara genom de kommunala och statliga bostadstilläggen som utgår till betalningssvaga hushåll. Jag vill också erinra om att mer än hälften av landets folkpensionärer har ett bostadstillägg av ganska stor betydelse. Det är värt att ta med allt detta i bilden när vi skall tala om bostadskostnaderna som de är. Vi har i långa stycken gjort förbättringar och kommer att göra förbättringar även framöver när det gäller att stödja de grupper som har det svårast i ekonomiskt avseende. Herr Claeson har tagit upp frågan om man skall göra något speciellt just i dag för att bringa ner hyreskostnaderna i de senare årgångarna och i den produktion som nu är aktuell. Jag tycker att man får tänka sig för mer än en gång innan man gör det. Det var ju en ganska hård kritik som riktades emot de generella subventionerna på sin tid. Dåvarande ordföranden i högerpartiet, herr Hjalmarson, försummade aldrig under valrörelserna att säga: ”Jag har aldrig bett om att få subvention med 6 000—-7 000 kronor om året för att bringa ned kostnaderna i min bostad. Jag skulle gärna vilja betala kostnaderna, vad de nu är.” Jag menar att de utredningar, som nu är tillsatta för att fundera över hur vi skall komma till rätta med boendekostnaderna framöver, skall få arbeta vidare med frågan innan vi tar något initiativ. I det uppdrag som boendeutredningen har ligger ju att pröva hur man skall kunna åstadkomma en bättre avvägning i det här avseendet. Fru talman! Jag skall så beröra ett par saker som har tagits upp i diskussionen här.
Fru talman! Statsrådet Holmqvist sade att jag påstod att det inte var någonting nytt i det program som regeringen i år presenterat riksdagen. Men det påståendet knöt jag närmast till bostadsbetänkandet, som både till disposition och innehåll i ganska hög grad överensstämmer med föregående års. Jag erkänner gärna att det saneringsprogram som vi fått till behandling i år och som vi kommer att bifalla om en stund är något nytt och värdefullt. Men i detta sammanhang skulle jag också vilja påvisa att det i ganska hög grad är omständigheterna som tvingat fram detta program. Det är inte bara utredningen som sådan, utan det är sysselsättningsfrågorna och krisen på bostadsmarknaden — som t.ex. tar sig uttryck i outhyrda bostäder — som gjort att regeringen fått lov att i någon mån improvisera fram detta program snabbt.

Det är väl ett faktum att saneringen är ett resultat av en bostadspolitik som i det fallet inte varit så särskilt förutseende. En idealiskt fungerande bostadsmarknad är väl ett ouppnåeligt mål, men en väl fungerande bostadsmarknad är en målsättning som vi måste sträva efter att förverkliga. Ett tecken på att inte allt är väl beställt är de utredningar som arbetar på detta område. Deras uppgift är väl att försöka skapa det långsiktiga program jag har efterlyst.
Fru talman! Statsrådet Holmqvist lät närmast inte förvånad utan sårad över att jag hade vågat efterfråga det bostadspolitiska programmet. Jag finner inte det så helt felaktigt, herr statsråd! Det här miljonprogrammet är nu praktiskt taget slut, och då är det alltså meningen att fortsätta på samma sätt som förut. Nej! Statsrådet Holmqvist har ju på olika sätt sagt att man inte kan göra det. Det har skett genom uttalanden i statsverkspropositionen i höstas och vid tillsättandet av olika utredningar. Det har sagts att byggvolymen varit för stor — det är något som vi tidigare har talat om — och att man måste göra betydande nedskärningar. Det har vidare sagts att andelen småhus varit för liten och att man nu skall satsa mer på småhus — det är ju något nytt och det är jag tillfredsställd med — och att ombyggnadsverksamheten haft så liten omfattning. Nu får vi ett saneringsprogram. Det är utomordentligt bra att man använder åtskilligt av den ram man har just för saneringsverksamhet. Nu är inte heller det i och för sig något nytt, men saneringsverksamheten kanske behöver länkas in i andra banor från början. Om jag inte minns fel från bostadssaneringspropositionen rörde det sig om en redan pågående sanering. Antalet saneringsmogna lägenheter, lägenheter i halvmoderna och äldre hus, hade minskat från omkring 500 år 1960 till ungefär halva antalet år 1970. Det är en sanering som har ägt rum. Men jag vill också säga att det i stor utsträckning skett genom rivning och kontorisering av tidigare bostadsbyggnader. Därför är det bra att man nu tar sig an saneringsproblemet på ett annat sätt. Inte minst måste väl vi, som har hålet efter den bortkörda Brunkebergsåsen kvar omkring oss, säga oss att det är lyckligt om vi kan få till stånd en saneringsverksamhet som något tillvaratar stadsmiljöer och kulturhistoriskt viktiga miljöer, vilka ändå betyder mycket här i landet.
Fru talman! Statsrådet Holmqvist uttryckte tvivel, minst sagt, beträffande möjligheterna att tämligen snabbt vidta några åtgärder för att komma till rätta med de höga hyrorna i nyproduktionen.

De höga hyrorna är ett allvarligt socialt problem, och medvetandet om att nya krav på hyreshöjningar kommer att resas av olika kategorier fastighetsägare inger farhågor för framtiden och skapar oro bland hyresgästerna. För många av dem har boendekostnaderna nått gränsen för vad de är i stånd att klara. Det är från den utgångspunkten som vi menar att någonting måste göras på det här området och göras nu. Sedan över till hyresgästinflytandet på saneringsområdet! Det man läser i propositionen 21 — av statsrådet Holmqvist, förmodar jag — är mycket positivt. Där sägs att om man tillmäter de boendes intressen i samband med sanering den betydelse som jag här har gjort efter att ha utvecklat mitt resonemang är det naturligt att lägga vikt också vid de boendes möjligheter att utöva inflytande över en sanering som berör dem, särskilt beträffande nivån för den åsyftade standarden samt tidpunkten och sättet för saneringens genomförande. Det är just detta som vpk efterlyser. Dessa meningar bör komma till uttryck i förslaget till saneringslag, så att man där får skriva in åtminstone några möjligheter för hyresgästerna att påverka de här frågorna.
Fru talman! Regeringen har vidtagit åtgärder på kostnadssidan, sade statsrådet Holmqvist på sitt vanliga försynta sätt. Det finns kanske också anledning att vara litet dämpad när man skall tala om vilka åtgärder regeringen har vidtagit för att sänka hyrorna. Man har avstått från att höja paritetstalet, inte mer. Det hade, tycker jag, varit angeläget att något av den fermitet, som man visat i kanslihuset på sistone när det gällt att få fram propositioner — även med ganska bräckligt utredningsunderlag — hade kommit till uttryck även när det gällt frågan om konkurrens på byggnadsområdet. Där hoppas jag att det som statsrådet nu sade innebär att det kommer ett förslag snart. Jag hoppas också att man i det förslaget då skall ha bortsett från de kooperativa företagens invändningar mot att de skall omfattas av konkurrensen och att man också avstår från att gå alltför långt när det gäller generella undantag för de allmännyttiga bostadsföretagen. Det bör vara konkurrens över hela fältet. Det är detta som kan leda till en verklig kostnadspress, av intresse för bostadskonsumenterna. Så tog statsrådet upp vad jag sade tidigare om räntan. Jag tycker att det av tre skäl är motiverat att diskutera en räntesänkning. Det första skälet är att kapitalkostnaderna är den avgörande posten för hyrorna. Gör man justeringar där får det en rejäl effekt på hyrorna. Det är nog det enda sättet om man vill uppnå någon mer omfattande effekt, även om jag som sagt tycker att konkurrensfrågorna är viktiga. Det andra skälet som gör att man bör kunna diskutera en räntesänkning är att bostadsmarknaden är en ganska avskärmad del av näringslivet. Man behöver därför inte riskera att få några återverkningar på den övriga kapitalmarknaden. Det tredje skälet är att bostadsbyggandet är ett område där risken är ganska begränsad. Nu menar statsrådet tydligen att det är tveksamt om vi skall diskutera AP-fondernas användning i detta sammanhang. Det var ingalunda något primärt motiv för mitt förslag. Jag menar bara att om man skall sänka bostadsräntan kan man inte nöja sig med att sänka räntan på enbart de statliga lånen, eftersom de utgör en så liten del av det hela. Man måste också gå in på bottenlånen. Där är AP-fonderna redan i dag köpare i ganska stor utsträckning av obligationer. Jag har räknat ut att om AP-fonderna växer som man föreställer sig fram till 1980 och om bostadsbyggandet utvecklar sig ungefär som det gjort hittills kommer andelen av bostadsobligationer i AP-fonderna 1980 inte att vara större än i dag, även om AP-fonderna skulle köpa samtliga bostadsobligationer.
Fru talman! Första några ord om frågan varför initialstöd inte kan utgå till sanering av småhus. Statsrådet konstaterar att saneringen av småhus har gått mycket snabbare än saneringen av flerfamiljshus, varför det inte skulle behövas något speciellt stöd för småhussaneringen. I själva verket är väl antalet omoderna lägenheter i flerfamiljshus ungefär lika stort som antalet omoderna lägenheter i småhus — skillnaden är i varje fall inte särskilt stor. Här är det framför allt fråga om ett arbetsmarknadsstöd. Det gäller att få i gång arbeten och därmed skapa arbetstillfällen för byggarbetskraften, som fortfarande dras med en betydande arbetslöshet. Då måste det vara av lika stort värde om man kan bereda arbete åt byggnadsarbetarna i småhus som om man kan bereda arbete åt dem i flerfamiljshus. Just flerfamiljshusen råder det fullständig enighet om; jag tror att det skulle vara av ett väsentligt värde om man kunde ge stöd även till sanering av småhus. Statsrådet Holmqvist påstod att jag hade talat med speciell ovilja om de höga husen. Jag kan inte erinra mig att jag gjorde det. Däremot talade jag om de mycket stora projekten, omfattande tusentals lägenheter, som onekligen i väsenlig mån har bidragit till dagens situation med alla de tomma lägenheterna. Jag hälsade med tillfredsställelse såväl bostadsstyrelsens som statsrådes förändrade syn härvidlag. Det är inte många år sedan som man bara ville ha fram de stora projekten. I dag har man som väl är helt kastat loss från det tänkesättet och behöver därmed inte ytterligare späda på felbedömningen av vad man skall bygga. Det är riktigt att vi från folkpartiet och centerpartiet förra året föreslog flera lägenheter än regeringen i bostadsbyggnadsprogrammet. Men jag vill understryka att vi pläderade för väsentligt fler småhus, byggda på orter där man höll igen för hårt på kvoten. Dessutom bedömde vi det så att konjunkturerna inte skulle gå fullt så långt ned i botten som de i verkligheten har gjort.
Fru talman! Vi skall naturligtvis, herr Grebäck, vänta på utredningarna. Jag tror att herr Grebäck redogjorde för dem redan i sitt första inlägg, och herr Bergman har väl också varit inne på problemet. Vi måste ha ett underlag för vårt handlande för framtiden. Det har tagit sin tid att bearbeta materialet från folkoch bostadsräkningen, och det är över huvud taget en svår uppgift att bilda sig en uppfattning om hur det kommer att bli med hushållsbildningen och efterfrågan på bostäder. Jag ser det inte som någon stor förlust, om vi får vänta ett år på ett bättre material som kan ligga till grund för vårt handlande. Till fröken Ljungberg vill jag gärna säga att jag tycker att det är glädjande att det beslut som togs redan i höstas om att bl.a. genom beredskapsarbeten försöka främja saneringen av äldre fastigheter har haft mycket god effekt. Enligt arbetsmarknadsstyrelsens beräkningar skulle därigenom arbeten för bortåt 200 miljoner komma i gång. För ett par månader sedan fick jag veta att enbart i Stockholms län hade 77 sådana saneringsobjekt behandlats och beviljats som beredskapsarbeten. Jag vet att detta också har slagit an ute i landet. Vi märker det själva, när vi går här i staden — en del kan nog också se det i sina hemorter — att stödet verkligen gett en god effekt. Jag är helt övertygad om att med den stimulans som sätts in genom det förslag om nya låneformer som riksdagen nu behandlar skall just saneringsarbetet få en ytterligare puff framåt. Det betyder också väldigt mycket för sysselsättningen. För att sedan ta upp vad herr Claeson sade kan jag konstatera att vi båda är överens om att hyresgästerna bör beredas ett ökat inflytande, men det är inte gjort i en handvändning. Man får på olika håll bereda sig för en sådan ny situation. Jag anser därför att det är riktigt att vi utreder den frågan. Vi har dock alla den uppfattningen att vi i fråga om boende skall skapa ett större mått av inflytande för hyresgästerna. Sedan vet jag inte om herr Ullsten riktigt satt sig in i paritetslånesystemet. Det kan tyckas vara en bagatell att man avstår från praktiskt taget hälften av den höjning som skulle skett av paritetstalet, men det är inte så obetydligt. Om vi ser tillbaka, finner vi nämligen att det i fråga om paritetslånesystemet inte skedde några förändringar under de första åren, därför att byggnadskostnaderna låg på en tämligen konstant nivå. Det är först nu som det har börjat röra på sig; det var första gången som vi nu stod inför att det verkligen skulle bli ett rätt betydande genomslag, om man inte gjorde någonting. Det är verkligen inte småpotatis, herr Ullsten, när man reducerar kapitalutgifterna till hälften. De skulle i vissa fall ha stigit med 7—8 procent, men ökningen reducerades genom den här åtgärden till hälften. Till herr Andersson i Knäred vill jag gärna säga att inte heller jag har varit anhängare av dessa stora projekt som han nämnde. Det har dock visat sig efteråt att man just genom att man fick i gång dessa projekt pressade kostnaderna. Jag tror att det hade sin betydelse för att hålla byggnadskostnaderna nere. Men jag ser också nackdelarna, och jag tror att man med upprepning i byggprocessen och över huvud taget en god organisation kan nå samma effekt med något mindre projekt än man tidigare föreställde sig. På den punkten är vi alltså överens. När det gäller småhusen vill jag tillägga att det är riktigt att rätt många fortfarande har brister. Men om vi ser på utvecklingen och följer bostadsräkningarna och noterar förändringarna där i fråga om standard, trångboddhet osv., kan vi se att det just i småhusen har varit en snabbare takt i upprustningen. Det har varit en mer omfattande sanering där än vad som har gällt för flerfamiljshusen. Jag tror att det finns anledning att räkna med att många människor, som byggde sitt hus billigt en gång i tiden, har möjlighet att kunna finansiera saneringen på ett helt annat sätt än vad som gäller för flerfamiljshus. Där har vi andra förutsättningar och där är det nödvändigt att samhället ger en extra puff. Det har redan anmälts i kompletteringspropositionen att vi när det gäller småhusen i nyproduktionen säkerligen får räkna med att under den kommande vintern göra ett frisläpp för de privatfinansierade husen. Jag hoppas att det skall kunna bidra till att hålla sysselsättningen uppe, vilket är vårt motiv. Det har inte kommit upp under debatten här, men andra har sagt att det på sistone förekommit en privatisering av byggandet. Det beror enbart på att vi frisläppt småhus som har privatfinansierats. Men i det ligger inte någon mera långsiktig strävan att begränsa den kooperativa eller kommunala företagsverksamheten, utan det har helt enkelt varit en åtgärd som haft sin motivering i att vi vill ta vara på den byggarbetskraft som finns tillgänglig och passa på att möta den efterfrågan som föreligger i fråga om småhus.
Fru talman! Jag vill på intet sätt nedvärdera betydelsen av att man avstod från att höja paritetstalet, även om det givetvis har en relativt begränsad betydelse. Vad jag ville säga var bara att jag tycker att regeringen kanske kunde visa litet mera engagemang, litet mera konstruktiv fantasi. De höga hyrorna är ett mycket allvarligt problem, och det är inte mycket som åstadkommits, trots att man när det gäller konkurrenssi dan har ett färdigt utredningsförslag som nu legat ganska länge. När det sedan gäller den här propån om att sänka räntan, är det klart att man först måste ta ställning till om det över huvud taget är motiverat att laborera med räntan. Jag tycker, av skäl som jag tidigare nämnde, att det finns motiv för det. Frågan är då på vilka lån det skall ske. Statsrådet menade — om jag fattade honom rätt — att man fick nöja sig med att sänka räntan på de statliga lånen som, såvitt jag vet, utgör ungefär mellan 15 och 20 procent av den totala utlåningen i ett hus. Effekten av räntesänkningen där blir ganska blygsam. Frågan är därför om man inte också måste gå in på bostadsobligationsräntan, då får man med den tunga klumpen. AP-fonderna är i dag är köpare av bostadsobligationer. Om man inför en särskild lägre kostnadsränta uppstår frågan om man skall subventionera AP-fonderna för skillnaden mellan den och räntan i övrigt eller om man skall acceptera en lägre förräntning av AP-fonderna. Ur samhällsekonomisk synpunkt är det en lämplighetsfråga. Jag lutar närmast åt att en lägre förräntning av AP-fonderna är rimlig, allra helst som det, om man begränsar denna lägre bostadsränta till flerfamiljshusen, skulle röra sig om en sänkt förräntning av storleksordningen en kvarts procent. Som jag sade i min tidigare replik, fast det blev litet hastigt mot slutet, skulle andelen AP-medel i bostadsutlåningen 1980, som jag tog som ett exempel, inte bli större än den är i dag, även om fonderna köpte upp samtliga bostadsobligationer.
Fru talman! Mitt anförande skall bli kort. För att ännu en gång återkomma till hyresgästernas inflytande vill jag till inrikesministern säga, att jag också tror att det kan vara angeläget att närmare utreda formerna för det inflytande och det samråd som bör komma till stånd. Jag tror i likhet med inrikesministern att det är en sak som mycket väl kan anförtros åt hyresgästernas organisationer.

Vi anser att man redan nu borde i lagtexten tillförsäkra hyresgästerna sådana rättigheter att bostadssaneringen inte blir i lagens mening bara ett mellanhavande mellan kommunerna och fastighetsägarna. Vi anser att hyresgästernas intressen måste tillmätas lika stor betydelse som fastighetsägarnas, ja större betydelse än fastighetsägarnas, och det är orsaken till våra förslag.
Fru talman! Jag föreställer mig att det redan med de uttalanden som har gjorts bör vara möjligt att ta kontakter på det kommunala planet och se till att hyresgästerna i god tid också får tillfälle att säga sin mening. Det har inte varit möjligt för oss att göra en laglig reglering av detta förrän vi har fått frågan mera penetrerad, men redan detta att den är behandlad bör kunna ge vissa impulser. Jag skall inte fortsätta debatten med herr Ullsten, men det är klart att i och för sig betyder det kortsiktigt ingenting med en förändring av räntesatsen, utan då får vi gå in och förändra själva lånesystemet. Det är nödvändigt med den utgångspunkt vi har. Vi får sätta en annan basannuitet, men det förutsätter en genomgripande förändring. Problemet kan inte lösas så lättvindigt att vi bara förändrar förräntningstalet för kreditiv eller annat kapital.